Fru talman! Sylvia Lindgren har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att ta till vara hyresrättens alla fördelar. Interpellanten har även frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att underlätta och ge de som vill bo i hyreslägenhet valfrihet att göra det. Jag delar helt interpellantens åsikt att de olika upplåtelseformerna har olika, men lika viktiga, roller att spela på bostadsmarknaden. Många vill äga sin bostad med den trygghet och ofta långsiktigt goda investering som det innebär, medan andra vill bo i hyresrätt som har stora förtjänster genom hög service och flexibilitet. Jag håller med om att hyresrättens fördelar inte alltid tillräckligt lyfts fram i den bostadspolitiska debatten. Regeringen uppfattar hyresrätten som central för en flexibel bostadsmarknad och vill utveckla hyresboendet också i framtiden. Hyresrätten är bland annat ett nödvändigt inslag på bostadsmarknaden för att tillgodose flexibla arbetsmarknader. Regeringen strävar efter en bostadsmarknad med en balans mellan olika boendeformer som skapar möjligheter att välja den boendeform som passar den enskilde bäst. Det är därför oroväckande att antalet hyresrätter ökade med 4 procent mellan 1990 och 2006 medan bostadsrätterna under samma period ökade med 36 procent, visserligen från en låg nivå. Förutsättningarna för att den negativa trenden för hyresrätten ska kunna vända är en fungerande hyresmarknad. Här i Stockholm kännetecknas situationen på bostadsmarknaden av långa bostadsköer, svartkontrakt och omfattande och oreglerad andrahandsuthyrning. Betänkandet om EU, allmännyttan och hyrorna kommer mycket lägligt då det bland annat innehåller förslag för att komma till rätta med den i dag dåligt fungerande hyresmarknaden. Regeringen ser fram emot att ta del av remissvaren som inkommer i september. Därefter kommer vi att ta ställning till förslagen i betänkandet. Som ett steg i regeringens arbete att utveckla hyresrätten att bli mer flexibel och därmed ta till vara de fördelar som den har i förhållande till andra boendeformer har regeringen tillsatt en utredning om tillval och frånval. Utredaren ska överväga hur förutsättningarna för hyresgästerna att göra olika så kallade tillval och frånval vid hyra av lägenheter kan förbättras. Parterna på hyresmarknaden har sedan tidigare varit eniga om att det är viktigt att enskilda hyresgästers önskemål om avvikelser från ett normalt hyreskontrakt tillgodoses så långt som möjligt. Nu gäller det bara att hitta formerna och regelverken som möjliggör dessa önskemål. Utredningen ska presentera sitt betänkande senast den 26 september i år.

Fru talman! Tack för svaret, ministern, även om jag naturligtvis har synpunkter på svaret. Jag tycker till exempel att det är näst intill otroligt att ministern skriver: "Regeringen uppfattar hyresrätten som central för en flexibel bostadsmarknad och vill utveckla hyresboendet också i framtiden." Det står också i svaret att hyresrätten har stora förtjänster genom hög service och flexibilitet. Så säger man, men vad gör man? Hur ser det ut, inte minst i Stockholmsområdet? Man säljer ut och ombildar hyresrätter på löpande band. Det pratas om flexibilitet, men det blir ingen flexibilitet i slutändan. Det är väl närmast så att det blir reservat av alla bostadsrätter. Det finns snart inga hyresrätter att byta till. Inte minst i Stockholmsområdet är utförsäljningen och ombildningen närmast total. Oron i de här bostadsområdena skapar otrivsel och splittring. Borgerligheten tycks tro att alla vill köpa sina fastigheter. Det handlar om fastigheten i sin helhet eftersom det är fastigheten man köper och inte själva bostaden. För den som inte vill köpa skapar detta totala splittringar. Jag sticker dock inte under stol med att det finns hyresgäster som vill ombilda. De tillhör oftast åldersgruppen runt 30-40 år och ser det som ett lyft att kunna köpa billigt för att senare sälja dyrt, göra det som Mats Odell ofta uttrycker som bostadskarriär på skattebetalarnas bekostnad. Egenintressena tiger tyvärr aldrig still. De som vill köpa är tyvärr sällan de som vill bo kvar för att utveckla området. Det är så tydligt vilken grupp det här är. Sedan finns det andra som kanske vill köpa men inte har ekonomiska möjligheter då man saknar bankkontakter, jobb, dras med sjukskrivningar och så vidare. De kan då erbjudas lån till högre räntor. De som har det svårare ska alltså betala mer, och det känns orättvist för oss socialdemokrater. Många befinner sig också i fel fas i livet. De har bott i hyresrätt i hela sitt liv och tyckt att det har varit en bra boendeform, ett sätt som praktiskt passar dem. De uppskattar också flexibiliteten. Det kan vara ungdomar, familjer, medelålders eller ensamstående. Man kan inte begära att en person som närmar sig pensionsåldern på ålderns höst ska ta på sig banklån på 1 1⁄2 à 2 miljoner. Hur ska man kunna finansiera det? Det skapar också en splittring. Man ställer de här parterna mot varandra ute i bostadsområdena. Säger man nej till ombildning blir man betraktad som en svikare gentemot en grupp, den här ettan och tvåan jag pratade om, som känner sig kränkt för att de som säger nej inte är med bidrar till att gruppen ska få det bättre och kunna göra karriär på bostadsmarknaden. Detta är ett bekymmer. Jag lever i det här dagligen, Mats Odell. Jag lever i det dygnet runt. Jag ser hur det här fungerar. Det går inte att säga att man tycker att hyresrätten är bra, medan man jobbar för ombildningar hela tiden.
Fru talman! Sylvia Lindgren låter väldigt solidarisk och som den som har slagit vakt om hyresrätten. Hon lever i detta dagligen. De som vill ombilda är de som vill spekulera på skattebetalarnas bekostnad. Sylvia Lindgren skuldbelägger dem som vill ombilda och köpa sina bostäder. Det må hon gärna göra. Men hur är det egentligen med Socialdemokraternas förhållande till hyresrätten? Vad har hänt under er regeringsperiod? Jag var inne på detta i mitt svar. Mellan 1990 och 2006 ökade andelen bostadsrätter med 36 procent och hyresrätterna med 4 procent. Under er regeringsperiod, mellan 2000 och 2006, ombildades uppskattningsvis 73 000 hyresrätter till bostadsrätter. Socialdemokraterna har, fru talman, med andra ord regerat över hyresrättens återtåg. Man har genom sin hantering framför allt, och det är det som är det allvarliga, låtit hyresrätten bli ointressant för dem som vill investera i hyresrätter. Det är det som är grundproblemet. Man investerar inte i hyresrätter i den utsträckning man borde. Man gjorde det inte under er period, och man gör det inte tillräckligt mycket nu heller. De som har och förvaltar hyresrätter anser inte att det är tillräckligt väl placerade pengar, utan man säljer dem i stället till sina egna hyresgäster. Det är mer lönsamt för både dem som äger fastigheterna och dem som köper. Detta är ett underkännande av den politik som har förts. Det är detta vi nu försöker rätta till så att det ska bli mer intressant att faktiskt investera i hyresrätter och att behålla hyresfastigheter i stället för att sälja dem till hyresgästerna. Det är detta som är målsättningen med regeringens politik. Jag tycker ändå, fru talman, att Sylvia Lindgren har en hel del att själv svara för. Ni lämnade här i Stockholm efter er en bostadskö på över 200 000 personer. Nu är det över 230 000 personer som står och väntar på bostäder här i staden. Om jag jämför med våra nordiska grannhuvudstäder så kan man på dagen få en hyresrätt nästan var som helst i Oslo till priser som är fullt jämförbara med dem i Stockholm. Samma sak gäller i Helsingfors med en annan politik på det här området som gör att man har en fungerande hyresmarknad. Det är ju detta som är problemet med er politik. Er enda lösning är att återgå till subventioner. Tror Sylvia Lindgren att det går att subventionera bort en bostadskö på 230 000 personer här i Stockholm? Jag tror inte att någon mer än Sylvia Lindgren och hennes partikamrater faktiskt tror det.
Fru talman! Det är helt absurt det Mats Odell står här och säger, nämligen att man ombildar till bostadsrätter för att det ska bli bättre på hyresmarknaden. Vilka har möjlighet att komma in och få en hyreslägenhet i dag? För oss som i dag inte vill ombilda i våra områden är det näst intill omöjligt att kunna byta till en hyresrätt. När ombildningen blir ett faktum kan man inte byta från det kommunala bostadsbolaget längre, för man faller ur deras kö. Det är det faktiska förhållandet när det gäller detta. Om jag inte vill bli hyresgäst hos mina grannar utan vill försöka få en annan hyreslägenhet är det jättesvårt. Jag förmodar att Mats Odell, som också bor i Stockholmsområdet, läser både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Tidningarna har jättetjocka bibbor där folk vill sälja sina bostadsrätter. Det finns hur många som helst! Men försök titta efter en liten annons där man vill byta hyresrätt mot hyresrätt. Det finns nästan inga. Jag vill bo i hyresrätt. Jag närmar mig pensionsåldern med stormsteg och tycker inte att det känns rätt att ta ett lån på 1 1⁄2 eller 2 miljoner kronor när jag närmar mig 65-årsåldern. Men det är ju inte bara mig personligen det handlar om. Det är många som är i samma situation. Då kan de endast bli hyresgäster hos sina grannar, och hur kul är det i sammanhanget? Dessutom lovar man mångt och mycket, guld och grönare skogar. Hade man velat göra detta på ett seriöst sätt hade man naturligtvis tittat på vad det innebär att bilda bostadsförening och till exempel se till att man hade studiecirklar. Jag menar, det är miljonbelopp, kanske 200-300 miljoner kronor som en liten grupp plötsligt ska driva och förvalta. Har man den kunskapen? Vad blir effekterna i slutändan? Man måste göra ordentliga analyser! Men det struntar man blankt i. Nu ska det bara säljas, och fort som sjutton ska det gå! Som hyresgäst hamnar man också helt i händerna på dem som driver bostadsrättsföreningar och inte är seriösa utan vill göra klipp. Man ska ju göra den här bostadskarriären. Tyvärr är det väldigt mycket skrämselpropaganda och allehanda glädjekalkyler som går ut i det första skedet. Vad blir effekterna för dem som inte vill ombilda? Det är en av de stora frågorna i interpellationen. Min fråga till ministern handlade om vilka initiativ han vill ta för att tillvarata hyresrättens fördelar, för det finns fördelar också med att bo i hyresrätt. Vad vill man göra för att underlätta för dem som vill bo kvar i hyresrätten och ha den valfriheten? Jag påstår med rätta att valfriheten för oss som vill bo kvar i hyresrätten är på väg att tas bort helt och hållet. Det tycker jag är mycket olyckligt, och därför är jag också väldigt kritisk till den politik som man vill driva på bostadsområdet. Kom inte och säg att det är bostadskön som har gjort att man tar bort hyresrätterna! Det är makabert att uttrycka det på det viset. Däremot behöver vi bygga mer, och det lär vi diskutera under senare interpellationer under dagen.
Fru talman! Sylvia Lindgren sade i sitt förra inlägg att det snart inte finns några hyresrätter. Då kan jag meddela att det vid årsskiftet fanns 1 904 613 hyresrätter i Sverige. Det är 47,1 procent av bostadsbeståndet. Så Sylvia Lindgren uttryckte kanske en lätt överdrift. Hyresrätten har fördelar. Initiativen jag nämnde i mitt svar är ju en förbättring av bostadsmarknadens funktion som vi arbetar med. En utredning är ute på remiss, vilket jag tog upp i mitt svar. Det finns fördelar, men det finns också en risk, även om det inte finns några studier som säger det. Jag är nämligen rädd för att många som bor i hyresrätt på lång sikt faktiskt förlorar ekonomiskt på det, eftersom deras boendekostnader går till en fastighetsägares räntor och amorteringar, medan fastighetsägaren tar hela värdestegringen. De som bor i hyresrätt kan förlora jämfört med dem vars boendekostnader går till egna räntebetalningar, amorteringar och avgifter till bostadsrättsföreningen. Jag blev faktiskt glad häromdagen när jag hörde Carina Moberg, som är någon sorts talesman för Socialdemokraterna i de här frågorna. Hon sade så här: Det är väl så att vi socialdemokrater inte har diskuterat det i tillräckligt stor utsträckning. Vi tror att många människor någon gång under sitt liv vill äga sitt boende. Det ska vara lättare att låna till bostadsköpet, säger Carina Moberg. Det finns inget konkret förslag här ännu, men Carina Moberg vill gå längre än regeringens kreditgarantier som bara ger garanti för att en ränta upp till 100 000 kronor blir betald. Man inför en möjlighet där egentligen individen får stå för hela risken själv genom att faktiskt betala en högre ränta på de lån han eller hon får garantier för att kunna ta. Det här tror vi att man kan vidareutveckla, säger Carina Moberg den 27 maj i Sveriges Radio. Fru talman! Det är glädjande att Socialdemokraterna också börjar få upp ögonen för att det här att kunna äga sitt boende är något många medborgare vill. En undersökning som gjordes av Skanska för ungefär ett år sedan visar att nio av tio ungdomar ville äga sin första bostad. Jag vet inte om det är realistiskt, men det är vad de själva ville i den undersökningen. Många vill ha en hyresrätt som sin första bostad. Jag tror att det är viktigt att det finns hyresrätter. Det har misskötts gravt under er period. Det viktigaste måttet på det är att vi här i Sverige under de senaste decennierna har byggt ungefär hälften så mycket som i våra grannländer. Det var en bostadspolitik som nu gör att vi har gigantiska bostadsköer inte bara i Stockholm utan i fler och fler kommuner. År 2002 fanns det köer i 61 kommuner. I den senaste mätningen var det - tror jag - 135 kommuner som visade på bostadsbrist. Jag tycker inte att Sylvia Lindgren och Socialdemokraterna har så mycket att yvas över i frågan. Låt oss gemensamt se efter vad vi kan göra för att förbättra situationen så att det blir fler som vill investera i hyresrätter, vill ha kvar dessa hyresrätter, inte sälja dem i första hand till sina hyresgäster utan fortsätta att förvalta dem. Det är inte attraktivt i dag med de regler som har gällt.
Fru talman! Mats Odell säger att alla vill köpa och äga sin bostad. Jag försökte tala om hur det ser ut på marknaden. Titta gärna i Dagens Nyheter av i dag. Det finns en bilaga på ett halv kilo som berör bostadsfrågorna. Där finns ett utbud av bostadsrätter som är ute till försäljning. Men leta efter var det kan finnas en möjlighet att byta hyresrätt mot hyresrätt. Det finns inte många - jag lovar. Titta gärna på detta. Mats Odell sade en annan sak som jag tog fasta på, nämligen att hyresgästerna förlorar på sikt. Det är inte bra att vara hyresgäst år efter år. Någon gång ska man äga. Jag säger inte nej till ägande, men tänk att jag tycker också att det är positivt med valfrihet och att vara hyresgäst. Man ska kunna byta bostad om till exempel barnen flyttar hemifrån och man inte behöver en större lägenhet utan att det ska ligga en massa pengar emellan. Jag ser en fördel i det. Jag påstår också att vår bostadspolitik med kommunala bostadsbolag och möjligheten att hyra sin egen lägenhet är en viktig del i utvecklingen av den svenska välfärden. Internationell forskning har vid flera tillfällen visat just sambandet mellan hyresrätt och ekonomisk tillväxt. Ju fler hyresrätter det finns i ett land, desto starkare har också den ekonomiska tillväxten varit eftersom det finns den formen av flexibilitet. Vad som sker nu är att flexibiliteten tas bort och att det blir reservat i stället. I första delen när ombildning sker är det möjligt att få köpa sin lägenhet billigt, men i nästa del handlar det om ekonomi igen. Då är det fråga om att köpa dyrt. Det ska någon göra. Då har flexibiliteten försvunnit.
Fru talman! Hur paradoxalt det än kan låta tror jag att Sylvia Lindgren och jag är överens på den här punkten, nämligen att det är viktigt för individen att det finns gott om hyresrätter, att det är möjligt, som Sylvia Lindgren säger, när barnen flyttar ut att enkelt hitta en hyresrätt. Och det ska finnas hyresrätter där jobben finns. Det är helt rätt. Det är avgörande för tillväxten och den långsiktiga välfärdsutvecklingen i vårt land. Problemet är att det har gått åt precis motsatt håll. Vi har halkat efter hela tiden med den politik ni har fört. Det är därför den nu måste läggas om. Sylvia Lindgren kommer tillbaka till att det inte finns en hyresrätt att byta mot hyresrätt. Nej, just det. Den politik som har förts, som inte skapar förutsättningar för att investera i fler hyresrätter, leder till det problem som Sylvia själv så talande beskriver.